Herr talman! Årets kompletteringsproposition får ses — och var också tänkt — som ett bokslut över den treåriga socialdemokratiska regeringsperioden. Det är ingen upplyftande läsning. På resultatsidan är talen höga men illande röda, och i balansräkningen växer den redan alltför stora skuldbördan. Ändå är siffrorna kraftigt friserade. Prognosen för kommande år framstod redan när den gjordes som alldeles för optimistisk, och landets ledning redovisar inget åtgärdsprogram för framtiden. Temat är att Sverige är på rätt väg. Vältaligt skildras hur vi befinner oss på den smala tredje vägen mellan åtstramningens Skylla och expansionismens Karybdis. Den internationella konjunkturvinden har varit förlig, och devalveringen hösten 1982 gav riksskutan ordentlig fart. Ändå har hon flera gånger satts ur kurs, särskilt genom starka prisoch löneströmmar, råkat ut för grundkänningar och tvingats till häftiga undanmanövrer. Sedan det som var tänkt som den sista lägesrapporten hade avlämnats, inträffade en riktig storsmäll. Den tunna haverianmälan i proposition 217 ger en förvirrad och uppenbart missvisande bild av händelseförloppet. De motåtgärder som där redovisas är klart otillräckliga. Särskilt oroväckande är att det inte anges vart den nya kursen skall föra. Ej heller presenteras några idéer om hur vi på längre sikt skall ta oss ur det farliga grannskapet ut på lugnare vatten. Den enda säkra slutsats som kan dras är att Sverige inte har kommit rätt utan snett. Herr talman! De grundläggande felen i regeringens politik under de gångna tre åren är att man inte utnyttjat det genom devalveringen och den internationella konjunkturuppgången uppkomna utrymmet för att varaktigt råda bot på obalanserna i Sveriges ekonomi. Genom att problemen skjutits på framtiden har de förstärkts både i absolut och framför allt i relativ bemärkelse. Särskilt påfallande är den snabba omsvängningen under senare tid i våra utrikes affärer, vilket vittnar om att vi där dras med ett besvärande strukturellt underskott. Under årets fyra första månader försämrades handelsbalansen med 10 miljarder kronor jämfört med förra året. Trots detta skrev regeringen upp sin prognos för hela året till närmare 23 miljarder. Eftersom utfallet t.o.m. april stannade vid 1 miljard är den siffran lika obegriplig som ouppnåelig. Som en följd av oväntat hög import men även låg export har bytesbalansen hittills gått back med ca 12 miljarder. Det skall jämföras med finansministerns upprepade förutsägelser att den skall förbli i stort sett i jämvikt 1985. Hittills är resultatet ett valutautflöde på drygt 8 miljarder. Det bör noteras att den siffran är lägre än bristen i bytesbalansen, varför de privata kapitalrörelserna gått i positiv riktning och alltså ingalunda kan göras till syndabock för aktuella obehagligheter som ränteoch skattehöjningar och andra restriktioner. I finansplanen i januari ställdes det för första gången upp en norm för statens upplåning utomlands. Den föreskrev att inga nya lån fick tas upp utöver vad som behövdes för att betala tillbaka gamla skulder. Men hittills i år har staten nettolånat nära 13 miljarder utomlands, och det planeras för ytterligare sådana operationer på något tiotal miljarder. Utsikterna att alla dessa pengar skall betalas tillbaka före årets slut måste betecknas som obefintliga. Den högtidligt proklamerade normen har därmed satts ur spel redan innan den börjat tillämpas. Detta mönster känner vi igen från inflationsbekämpningens område. Gång på gång har där ställts upp ambitiösa mål, om vilka det välvilligt kan sägas att de uppnåtts långt tidigare än vad regeringen avsett. Den reella innebörden av detta är dock att exempelvis prisstegringen förra året inte blev 4 96 utan drygt det dubbla. När socialdemokraterna övertog regeringsmakten hösten 1982 var inflationstakten i Sverige knappt 8 26, vilket i stort sammanföll med genomsnittet i OECD. Efter två och ett halvt års socialdemokratisk kamp mot inflationen är prisstegringen i Sverige över 8 Io i årstakt, medan den i OECD-området har fallit till under 5 96 och i vårt viktigaste konkurrentland Tyskland till 2,5 Ro. För 1985 sattes målet till 3 20. Trots prisstopp har det redan överskridits. Allt talar för att resultatet vid årets slut blir mer än dubbelt upp mot vad regeringen lovat. Den genomsnittliga prisnivån skulle då öka med över 8 96, dvs. oförändrat mot i fjol. Det är mer än när kampen mot inflationen inleddes och ojämförligt mycket högre än vad som gäller i våra konkurrentländer. En viktig orsak till svårigheterna att få bukt med prisutvecklingen är att också lönerna envisas med att stiga långt snabbare än i vår omvärld. Årets avtalsförhandlingar har i alldeles ovanligt hög grad präglats av statlig inblandning. Det började redan våren 1984, då regeringen insåg att det årets löneram på 6 70 hade spräckts och att 5-procentsramen för påföljande år var i fara. Det föranledde panikpaketet i april förra året med pris-, hyresoch utdelningsstopp m.m. Men den största vikten fäste nog regeringen vid överläggningarna på Rosenbad. Den trodde att arbetsgivarna inte skulle vara svåra att förmå till återhållsamhet på lönesidan och att de fackliga ledarna skulle göra sin plikt ett valår och inta samma ståndpunkt. Det misstag man gjorde var att utgå från att hela lönebildningen bestäms i avtal mellan centrala organisationer. Okunnigheten om förhållandena på lönemarknaden framgick också av finansministerns krav att avtalen för 1985 skulle vara klara före riksmötets start i höstas. Förhandlingsarbetet fick i stället ett utdraget förlopp. Störst blev dramatiken på det offentliga området, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till att denna avtalssektor täcktes av ett tvåårsavtal. Den direkta orsaken blev den kompensationsklausul som gav tjänstemannaorganisationerna rätt till omförhandlingar. Paradoxalt nog fanns denna med redan i den offentliga arbetsgivarsidans avsiktsförklaring från hösten 1983. När de fackliga organisationerna krävde att klausulen skulle infrias, satsade regeringen på att vädja till deras socialdemokratiska lojalitet. Förhandlingschefen i TCO-S hari en intervju i Expressen strax före strejkstarten vittnat om vilka politiska påtryckningar som dessförinnan förekom. Den statlige arbetsgivaren tycks också gång på gång ha överraskats av att den egna taktiken inte fungerade. Det förklarar bl.a. att medlare tillsattes först dagen före konfliktsutbrottet. När satsningen på partisolidaritet inte höll streck, blev det nödvändigt att köpa sig fri från den politiska och ekonomiska belastning som konflikten innebar. Själva upplösningen blev stilenlig, eftersom den föregicks av en direktkontakt mellan den ena avtalsparten och statsminister Palme. Vad den senare kallade för statskonst gick ut på att framställa sig själv som räddare av landet ur den knipa där det hamnat genom regeringens många tidigare klumpiga ingripanden i avtalsrörelsen. Det slutliga utfallet på den statliga sidan för 1985 kan uppskattas till inte 5 utan ca 6 96. Men därtill kommer den kostnadshöjning som slår igenom först nästa år på 5 å 6 Jo. Överhänget är alltså så stort att redan innan några förhandlingar över huvud taget påbörjats för det året, har den 5-procentsram som enligt kompletteringspropositionen borde gälla under minst de tre kommande åren redan brutits igenom på statens eget område. Mycket talar för att lönestegringen i den konkurrensutsatta industrin som vanligt blir uppemot 10 96 även i år. Samtidigt har inte minst regeringens inblandning i årets löneförhandlingar bäddat för en mycket hård avtalsrörelse 1986. Lönekostnadernas snabba utveckling har naturligtvis ett starkt samband med den stora arbetslösheten. Trots regeringens påståenden i kompletteringspropositionen är det ett ofrånkomligt faktum att arbetslösheten nu på konjunkturtoppen inte är lägre än lågkonjunkturåret 1982, dvs. den tid då det var borgerlig majoritet och därför enligt socialdemokratisk mytbildning allmänt elände i landet. Antalet öppet arbetslösa var första kvartalet i år detsamma som första kvartalet för tre år sedan. Eftersom antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder var ungefär 50 000 fler, har i praktiken den totala arbetslösheten stigit, vilket vittnar om att Sverige har en trendmässigt växande strukturell arbetslöshet. Detta är mycket illavarslande inför den konjunkturavmattning vi nu får räkna med. Bl. a. genom att lyfta ut tunga utgifter ur budgeten har ett intryck kunnat skapas av att underskottet där visar en svagt fallande tendens. Men enligt den reviderade finansplanen ökar ändå det underliggande budgetunderskottet nästa år jämfört med i år. Och det allvarliga är att det varje år läggs ett nytt stort underskott till den redan enorma statsskulden. Som jag tidigare påpekat i denna kammare har den socialdemokratiska regeringen på mindre än två och ett halvt år svarat för en lika stor skuldökning som den som inträffade under de sex borgerliga regeringsåren. Den fortsatta kraftiga upplåningen utomlands gör att den nuvarande regeringen under sin treårsperiod kommer att i stort sett fördubbla landets skuld i främmande valutor. Talet om att Sverige gör rätt för sig gentemot andra länder har tystnat. Från regeringens sida är det också tyst om att betalningsbördan på kommande generationer inte minskar utan ökar. Eftersom tesen i kompletteringspropositionen var att Sverige är på rätt väg, gavs där inte anledning till och utrymme för mycket av korrigerande åtgärder. Det som föreslogs var likviditetsindragningar från företag och kommuner. Oavsett vilka motiv som anges är detta ett slags maskerad beskattning i syfte att på ett billigt sätt finansiera budgetunderskottet. Mycket talar för att just frånvaron av åtgärder i förening med den överdrivna optimismen i kompletteringspropositionen framkallade den oro på marknaden som föranledde det senaste krispaketet den 13 maj. Här fanns det då mera av åtgärder, men eftersom den officiella motiveringen var att det gick alldeles för fort på den rätta vägen, fick de fel inriktning. Ingenting annat än möjligen valtaktiska skäl kan tala för att lägga huvudvikten vid penningpolitiken, när det är flödet av varor och tjänster och inte flödet av kapital över gränserna som skapar problem. Och det måste ligga ideologiska — för att inte säga dogmatiska — skäl bakom det förhållandet att de finanspolitiska åtgärderna ges formen inte av utgiftsminskningar, utan av skattehöjningar och ytterligare kreditrestriktioner. Smått parodiskt blir hela ingripandet, när det lämnar orörd den skatterabatt som utan att föreskrivna villkor uppfyllts delas ut till vissa medborgare och som verkar i rakt motsatt riktning mot vad krispaketet är avsett att göra. Vilka verkningar kan då krispaketet väntas få? Ja, det är alldeles klart att det förstärker rådande obalanser. Genomslaget på prisnivån blir en höjning med minst 1 procentenhet. Därmed kommer reallönen för en genomsnittlig löntagare att falla med minst 1 96 i år. Exporten påverkas först inte alls, men dämpas på längre sikt till följd av stigande kapitalkostnader. Importen minskar, men det gäller inte bara prylar för konsumtion utan även investeringsvaror, vilket inte är önskvärt med hänsyn till nödvändigheten att bygga ut landets produktionsapparat. Antalet arbetstillfällen påverkas negativt. Särskilt stor blir utslagningen i de branscher som hårdast drabbats av den kreditpolitiska åtstramningen, dvs. trähusindustrin samt företag som tillverkar varaktiga konsumtionsvaror, t.ex. bilar, husvagnar och fritidsbå tar. Räntorna på statsskulden stiger med åtskilliga miljarder. Det är ett mått på hur snabbt Sveriges ekonomi utvecklas i fel riktning, att medan den svenska räntenivån i början av året låg 2 procentenheter över räntan på eurodollar, så är avståndet nu över 8 procentenheter. Även med en realistisk prisprognos blir realräntan rekordhöga 8-9 96. Samtidigt är den under våren genomförda åtstramningen ett vittnesbörd om att socialdemokraterna i första hand klämmer åt de enskilda medborgarna. Om räntehöjningen består, blir köpkraftsminskningen för hushållen ca 3 miljarder kronor i år. Ränteoch skattehöjningarna kostade alltså ett genomsnittligt svenskt hushåll mer än 1 200 kr. efter skatt. För många nyblivna småhusägare med topplån till aktuell marknadsränta blir kostnadshöjningen flera tusen kronor efter skatt. Småföretagare och jordbrukare, som redan belastas av stora kapitalkostnader, hamnar i en omöjlig situation. Ändå är inte orsaken till våra problem att människor köper bilar och handlar med kontokort. Det är framför allt staten som har för stora utgifter och som måste dra åt svångremmen. Före valet 1982 beskärmade sig socialdemokraterna högljutt över att den borgerliga riksdagsmajoriteten använde bilismen som mjölkko för att skaffa inkomster till staten. Efter att själva ha höjt bensinskatten med 50 öre och bilskatten med 24 9 vid förra årsskiftet vill de nu fördubbla bilaccisen och införa kreditrestriktioner vid köp av bil. Vilka är det som drabbas? Ja, inte är det folk med firmabilar som känner det värst, utan en grupp som redan är hårt klämd, nämligen barnfamiljerna. Nio av tio barnfamiljer måste ha bil för att klara en någorlunda dräglig tillvaro. Det gäller både för jobbet, för familjelivet och för fritiden. Bilen är en livsviktig nödvändighetsvara för miljoner svenskar i dag. Men regeringens inställning tycks vara densamma som Kolingens syn på tandborsten: att den är en lyxartikel. Finansutskottets socialdemokrater har naturligtvis ställt sig bakom innehållet och förslagen i de båda propositionerna. Det måste ändå ha varit litet svårt, eftersom de egentligen rymmer två vitt skilda politiska program. Det problemet har man klarat sig förbi med hjälp av en ovanligt ordrik text, som verkar ha till syfte att förebygga att utskjutande kantigheter slår i varandra alltför hårt. Den största utskottsminoriteten medger visserligen att den ekonomiska utvecklingen på snart sagt alla viktiga punkter blir mindre positiv än vad finansministern gjorde gällande i kompletteringspropositionen och sedan avstod från att beröra i krispropositionen. Men man har inte lyckats samla sig till en reviderad försörjningsbalans på basis av nytillkomna uppgifter. Vi befinner oss därför i den smått unika situationen att vi går in i ett nytt budgetår utan att ha en aktuell försörjningsbalans till vägledning. Men det kanske inte spelar så stor roll. Det är kanske som en av de socialdemokratiska utskottsledamöterna uttryckte det: ”I händelse av avvikelse mellan den reviderade finansplanen och verkligheten gäller den reviderade finansplanen.” Jag använde nyss uttrycket ”den största utskottsminoriteten”. De socialdemokratiska utskottsledamöterna har nämligen inte lyckats skapa majoritet för alla regeringens förslag. Nu förljuds det att den socialdemokratiska partiledningen har träffat en uppgörelse utanför riksdagen med kommunis — Nr 167 terna, som innebär långtgående eftergifter för gamla kommunistiska idéer. Tisdagen den Bl. a. kommer stämpelskatten på aktier att fördubblas, vilket försvårar den 11 AS 1985 för industrins utbyggnad så nödvändiga försörjningen med riskkapital.

De här räkneövningarna ter sig alltmer verklighetsfrämmande efter hand som inflationsmål, löneramar och utlandslånenormer spräcks. Men jag skall inte ta upp tiden med att närmare utveckla varför dessa beräkningar numera bara har ett teoretiskt intresse. I stället vill jag ta fasta på den slutsats som dras i majoritetsskrivningen på s. 62, nämligen att regeringens mål för budgetpolitiken förutsätter budgetförstärkningar på sammanlagt 10-15 miljarder kronor under perioden 1986-1988. Visserligen är siffrorna i treårskalkylerna 12 miljarder under mycket gynnsamma omständigheter och upp till 40 miljarder, om utvecklingen på framför allt prisoch lönesidan fortsätter i samma banor som hittills. Men låt oss säga 12 miljarder. Hur tänker sig finansutskottets ordförande Arne Gadd att dessa skall skaffas fram, om socialdemokraterna får sitta kvar i regeringsställning under den kommande treårsperioden? Skall det ske genom skattehöjningar? Vilka skatter är det i så fall som i dag anses för låga? Eller tänker ni socialdemokrater ta fasta på vad finansministern så ofta har sagt, men lika ofta har brutit mot: att man skall sluta med skattehöjningarna och i stället börja med utgiftsnedskärningar? Skall alla miljarderna prutas på barnbidragen eller på bostadsbidragen? Eller blir det liksom efter förra valet pensionärerna som får maka åt sig? Ten gemensam reservation konstaterar utskottets borgerliga ledamöter att den tredje vägens politik har misslyckats. Händelseutvecklingen den senaste tiden har bekräftat riktigheten av vår tidigare kritik mot regeringen för att den rullar de grundläggande problemen framåt i tiden. Den finanspolitiska åtstramning som vi sedan länge förordat — nu senast under årets riksmöte i arbetet på nästa års budget — skulle ha förebyggt den akuta krisen och långt tidigare återfört Sverige på en kurs mot balans och tillväxt. Det nuvarande läget är inte hållbart under längre tid. Den hårda kreditåtstramningen måste avlösas av finanspolitiska åtgärder på budgetens utgiftssida. I reservationen anges fem utgångspunkter för en politik som begränsar den offentliga sektorns resursanvändning, samtidigt som den enskilda sektorn ges ett större expansionsutrymme och de enskilda människorna får ökad valfrihet. För det första vill vi minska budgetunderskottet genom att skära ned de offentliga utgifterna. Åtgärderna bör i första hand riktas mot den offentliga konsumtionen och transfereringarna, medan de offentliga investeringarna i huvudsak undantas. Den största enskilda posten är en minskad bidragsgivning till kommunerna. Men även med den föreslagna neddragningen får kommunerna utrymme att upprätthålla oförändrad standard för ett ökat antal äldre invånare. Minskningen av statsbidragen bör kombineras med mindre statlig detaljreglering av den kommunala verksamheten. Offentliga besparingar och skattesänkningar brukar av socialdemokraterna betecknas som orättvis fördelningspolitik. Man jämför då med en situation där inget alls görs åt budgetproblemen. Men erfarenheten borde nu ha lärt oss att uteblivna utgiftsnedskärningar leder till högre inflation, högre skatter, större statsskuld och högre räntor med åtföljande negativa sociala verkningar. För det andra vill vi sänka särskilt de skatter som direkt eller indirekt träffar arbete och sparande. Det gäller inkomstskatten, där marginalskatterna måste sänkas och skatteskalan ges ett fullständigt inflationsskydd så att lättnaderna får bestående verkan. Den pågående översynen av skatteutjämningssystemet bör ge oss förutsättningar att, samtidigt med att den statliga inkomstskatten sänks, också minska skillnaderna i kommunalskatt. De borgerliga partierna är vidare ense om att avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital i familjeföretag och att genomföra en hel rad lindringar i beskattningen av riskvilligt sparande i aktier. Den nya fastighetsskatten, som drabbar alla landets småhusägare, skall slopas redan innan den börjat tas ut för första gången. För det tredje måste den ekonomiska politiken inriktas på att avreglera näringslivet och förändra den offentliga sektorn. Det gäller att skapa större rörlighet på olika marknader, t.ex. arbetsmarknaden, kreditmarknaden och inte minst bostadsmarknaden. Förutom att statliga affärsföretag bör privatiseras är det angeläget att införa mer konkurrens inom den offentliga sektorns nuvarande verksamhetsområde genom att bryta upp existerande monopol. Att ersätta delar av den offentliga verksamheten och skapa alternativ till denna genom privata marknadslösningar ger möjlighet inte bara till effektivisering och besparingar utan också till ett mer varierat tjänsteutbud. Det stärker valfriheten för konsumenterna och för dem som arbetar inom verksamhetsområdet. För det fjärde måste lönebildningen fås att fungera bättre. Rätten att fritt förhandla och sluta avtal är en frihet under ansvar. Statsmakterna skall i förväg ange ramen för förhandlingsarbetet, framför allt genom att presentera de förslag på skatteområdet — bl.a. inflationsskydd och marginalskattesänkningar — som är nödvändiga för att klara löntagarnas köpkraft vid måttfulla lönehöjningar. Därefter får parterna själva svara för att lönerna inte drivs i höjden på ett sätt som urholkar vår konkurrenskraft och orsakar konkurser och friställningar. Det ankommer alltid på det allmänna att dra försorg om dem som drabbas av följderna av för stora lönehöjningar, men det får inte ske till priset av att man lyfter av parterna deras ansvar med hjälp av devalveringar eller subventioner till företag som blir olönsamma. Det är nödvändigt att debatten om lönebildningen utgår från att denna äger rum på en marknad, där avtalsparterna har motstående intressen. Det är inte meningsfullt att vädja till de fackliga organisationerna om att visa samhällsansvar. Det är inte deras uppgift att hålla igen på lönesidan — det är arbetsgivarnas sak. Det gäller inte minst inom den offentliga sektorn, där det ytterst är vi politiker som — hur obekvämt det än kan synas somliga — företräder arbetsgivarintresset. För det femte är det angeläget att snabbt avskaffa de kollektiva löntagarfonderna. Därmed ökar viljan och förmågan till investeringar, risktagande och nyetableringar bland både små och stora företag. Men det räcker inte att bli av med fondsocialismen. Samtidigt måste den enskilda äganderätten förstärkas. Därför utnyttjar den gemensamma borgerliga planen för fondernas avveckling de tillgångar som hunnit samlas där som sparpremier för ett personligt sparande i aktier. Vi räknar med att på det sättet engagera det stora flertalet medborgare i arbetet på att ställa det riskkapital till förfogande som krävs för att vårt näringsliv skall expandera i en takt som möjliggör återupptagen och fortsatt välfärdstillväxt. Herr talman! Regeringens krispaket förlänar en realistisk ton åt skönmålningen i kompletteringspropositionen. Av allt att döma hade regeringen hoppats att avslöjandet av den rätta bilden av Sveriges ekonomiska situation skulle dröja till efter valet. Inflationen skulle med hjälp av prisstoppet hållas under målet 3 Yo till efter valdagen. Lönekostnadsökningen skulle till stor del ha förvandlats till överhäng, som skulle ha framkommit först nästa år. Obalansen i våra utrikesaffärer skulle döljas bakom en ökad statlig nettoupplåning i utlandet. Sannolikt beklagar finansministern att han inte devalverade med tänkta 20 20. De extra procenten kanske kunde ha räddat den vackra fasaden ytterligare några månader. Men nu har sönderfallet börjat tidigare än vad som är alldeles lämpligt med hänsyn till valet. Därefter väntar drastiska beslut för att korrigera socialdemokraternas underlåtenhet under tre år att lägga om den ekonomisk-politiska kursen. Vad vi moderater förordar är inte ett systemskifte. Det är i stället socialdemokraterna som vill byta system genom att införa fondsocialism. Det är socialdemokraterna som höjer skatter och beskär människors frihet. Vi moderater vill tvärtom återupprätta den marknadsekonomiska modell som varit en förutsättning för vårt välstånd, och vi vill ge större handlingsutrymme åt de enskilda medborgarna. Vi moderater vill att hushållen skall klara sig på sina egna inkomster med hjälp av lägre skatter och mindre bidrag. Ni socialdemokrater höjer skatterna och bidragen. Över huvud taget präglas er politik av gårdagens program, gårdagens ideologi. Men dagens och morgondagens svårigheter kan inte lösas med idéer från 1930-talet och en politik från 1960-talet. Det är inte för låga skatter som har ökat arbetslösheten och lett till snabb inflation och svag tillväxt. Det är inte en för liten offentlig sektor som ger budgetunderskott och problem med bytesbalansen, utan det är för höga skatter och en för stor offentlig sektor. Jag kan förstå att socialdemokratiska politiker hellre tittar i backspegeln än framåt. Drömmen är 1930-talskrisen och bruksandan. Det var en tid när ungdomen var med er, när utvecklingen gick i er riktning. Men dagens och morgondagens människor tror inte på kollektiva lösningar. Nej, man vill vara en individ, en människa med egen särart, egna önskemål, egna behov. Man vill kunna förverkliga sig själv. Man vill få chansen. Normalt är det regeringen som har initiativet och oppositionen som kritiserar dess förslag. Men i Sverige är det tvärtom. Er egen politik efter valet talar ni socialdemokrater mycket tyst om. Budskapet består i stället av skryt över det förflutna och dimridåer för framtiden. Den socialdemokratiska valpropagandan inriktas på att misstänkliggöra och svartmåla moderat politik. Våra besparingar överdrivs, våra skattesänkningar bagatelliseras. Men jag tar detta som ett oavsiktligt erkännande av att det är vår politik som har framtiden för sig. Det som i dag är reservationer i finansutskottets betänkande blir därför snart majoritetsbeslut. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1,3,4,6, 9, 11, 13, 14, 15, 19 och 21 i finansutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Finansutskottet har haft sig förelagd en besvärlig uppgift inför behandlingen av den reviderade finansplanen och de förslag till åtgärder som regeringen och riksbanken presenterade den 13 maj. Det är faktiskt unikt i finansutskottets historia att beslutsunderlaget så snabbt har förändrats när det gäller att ta ställning till den ekonomiska politiken. Enligt min uppfattning har finansutskottet därför inte inför de beslut om den ekonomiska politiken som skall fattas i kammaren i dag kunnat prestera den allsidiga beredning som är utskottets uppgift. En ny försörjningsbalans borde ha lagts fram av regeringen, med hänsyn till de förändringar i samhällsekonomin som inträtt sedan den reviderade finansplanen framlades. Våra krav på en ny försörjningsbalans har emellertid under hänvisning till riksdagens pressade arbetsschema ännu inte kunnat tillgodoses. På sitt sätt är hela frågan om den uteblivna revisionen av försörjningsbalansen i sig själv en slående illustration till regeringens ekonomiska politik, som under hela den mandatperiod som nu lider mot sitt slut efter den stora devalveringen har befunnit sig på en oordnad reträtt. Jag skall inte påminna om vad som föregick det socialdemokratiska makttillträdet, dvs. det stolta ekonomiska program enligt vilket Sverige skulle revalvera sig ur krisen, som var den formella grunden för den tredje vägens ekonomiska politik. Den omständigheten att man nu från regeringens sida mot slutet av mandatperioden och inför valet i september förkunnat att Sverige är på rätt väg kan inte på något sätt skymma vad som är den verkliga sanningen och klara fakta i sammanhanget. Vi har 50 000 svenska män och kvinnor fler utanför den reguljära arbetsmarknaden nu än 1982. 1982 var inflationen på väg nedåt. Vi hade lägre inflation än i de flesta av våra konkurrentländer. I dag har vi den näst högsta inflationen i Europa. Inflationsmålen har inte infriats. Statsskulden, såväl den inhemska som den utländska, har nästan fördubblats och är nu uppe i 586 miljarder kronor. Bytesbalansen försämras nu på nytt — regeringens prognos för 1985 var 3 miljarder, men underskottet är redan 10 miljarder. Devalveringseffekten från oktober 1982 är på väg att gå förlorad. Regeringen och naturligtvis utskottsmajoriteten gör sitt yttersta för att måla läget för nationen i ljusa färger. Det är heller inget tvivel om att svenskt näringsliv under de två senaste högkonjunkturåren har visat sig mäktigt att utnyttja devalveringens möjligheter. Svenskt näringsliv har demonstrerat en imponerande förmåga till förnyelse. Framgångarna på exportmarknaden är betydande. Tekniskt och strukturellt hävdar vi oss väl i den internationella utvecklingen. Man skulle också kunna säga att Sverige industriellt är på rätt väg, men det fordras en ekonomisk politik som skapar långsiktiga förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt. När vi i dag, herr talman, har tillfälle att summera erfarenheterna av den ekonomiska politiken, som den har bedrivits under denna mandatperiod, är slutsatsen följaktligen att den i väsentliga avseenden har misslyckats. Den har inte gett näringslivet och svenska folket de möjligheter till tillväxt och sysselsättning, rättvis fördelning av levnadsstandarden och regional balans som är den ekonomiska politikens uttalade mål. Utskottsmajoriteten gör sitt yttersta för att skyla över regeringens misslyckanden. Man diskuterar utförligt långtidsutredningens balansalternativ, som man bekänner sig till, men man har ingen förklaring till varför regeringen i sin praktiska politik inte har mod och handlingskraft att föreslå nödvändiga åtgärder. Min fråga till utskottsmajoritetens talesmän och regeringsföreträdarna är alltså: Varför överger ni långtidsutredningens mål? Allt tal om att Sverige är på rätt väg och alla stolta deklarationer i intervjuböcker och regeringsdokument framstår i dagens läge som ett spel för galleriet och därmed en bekräftelse på att regeringen har misslyckats med sin ekonomiska politik. Devalveringen 1982 skulle ge regeringen andrum. Den blev kortsiktigt lyckosam tack vare den internationella högkonjunkturen. En viktig del i regeringens strategi var emellertid att genom måttliga löneavtal till maximalt 5 Jo begränsa inflationen till 3 Zo och därmed ge löntagarna en garanterad reallöneökning. Detta har enligt regeringens egen beskrivning varit grunden iden ekonomiska strategin. Det här löftet har man inte infriat, det är alldeles uppenbart. Löntagarna vet inte i dag vad som finns kvar i plånboken av löneökningarna när inflationen och skattehöjningarna tagit sitt. Diskontohöjningen av den 13 maj kom som en bekräftelse på att regeringens finanspolitik misslyckats och att man insett detta — i varje fall att riksbanken insett detta. Statens budgetunderskott måste minskas, strukturellt och varaktigt, om inte inflation, räntehöjningar och arbetslöshet skall vara de avgörande och styrande faktorerna i fördelningspolitiken. Den krismedvetenhet som byggdes upp under den tredje Fälldinregeringen 1981-1982 har socialdemokratin målmedvetet sökt smula sönder. Den omfattande arbetsmarknadskonflikten denna vår visar hur svårt det är att bygga upp ett förtroende för en långsiktig och konsekvent politik när man agerar så som den socialdemokratiska regeringen gjort. Den ekonomiska politiken har alltså präglats av kortsiktighet och ryckighet. Den har inte ingett det förtroende man har rätt att kräva. I botten har uppenbart funnits en räddhåga att verkligen ta itu med problemen och de grundläggande orsakerna till balansrubbningarna i vår samhällsekonomi. Bokslutet av den socialdemokratiska ekonomiska politiken sedan 1982 är alltså ett sorgligt aktstycke, herr finansminister. 1. Den stora devalveringen om 16 70 bröt den nedåtgående inflationstrenden. Någon s.k. eftervård av devalveringen har inte förekommit i form av stram finanspolitik. 2. Den långsiktiga skattepolitiken, med en rejäl marginalskattesänkning, en inflationsskyddad skatteskala och en politisk garanti för reformen oberoende av riksdagens majoritetsförhållanden bröts upp efter ensidiga överläggningar med LO. För 1986 föreslås över huvud taget ingen inflationsjustering av skatteskalan. 1981 års skatteöverenskommelse kan således inte längre medverka till ett långsiktigt agerande från arbetsmarknadens parter. 3. Budgetpolitiken har kännetecknats av skattehöjningar och bokföringsmässiga transaktioner. Någon sparpolitik i egentlig mening värd att tala om har inte bedrivits, trots att nationen tack vare den internationella högkonjunkturen upplevt två gynnsamma år då förutsättningar verkligen har förelegat för en anpassning även av den offentliga konsumtionen. 4. När ekonomin mer än något annat behöver en åtstramning går regeringen ut och lovar svenska folket en skatterabatt på 600 kr., därför att löneavtalen slutits på den måttliga nivå regeringen eftersträvat, som det heter. Sex veckor efter det att detta förslag lämnats till riksdagen lock-outar staten 80 000 löntagare därför att de inte vill sluta löneavtal inom det som regeringen anser vara en måttlig ram. 5. För att nödtorftigt korrigera misstagen tvingas till sist riksbanken till chockhöjning av diskontot och regeringen till vissa punktinsatser för att begränsa konsumtionen. Detta är exempel på ekonomisk-politiska åtgärder som i sig själva är avslöjande för bristen på konsistens och målmedvetenhet i regeringens agerande. De tre icke-socialistiska partierna har i en gemensam reservation närmare utvecklat den ekonomiska politik som vi är beredda att ta ansvar för. En vägledande princip måste vara att anpassa konsumtionen, den offentliga och den privata, till produktionsresultatet. Nationen kan aldrig fortsätta i längden att leva över sina tillgångar. Detta innebär att en minskning av utgifterna hos stat och kommun måste genomföras, en åtstramning av finanspolitiken är nödvändig för att få ner inflationstakt och budgetunderskott och för all del även räntenivån. Om regeringen hade genomfört rejäla besparingar hade t.ex. skatterna inte behövt höjas hösten 1984 och räntan hade inte behövt chockhöjas i maj i år. Detta vidimeras för övrigt av biträdande riksbanksdirektören Thomas Franzén i en artikel i Dagens Nyheter nyligen. Vi tror inte att ytterligare skattehöjningar löser problemen, tvärtom är det angeläget att sänka marginalskatterna och lätta avgiftstrycket, framför allt på den mänskliga arbetskraften i produktionslivet. Det är också viktigt att den ekonomiska politiken inriktas på att avreglera näringslivet och förbättra förhållandena för de många små företagen som nu under ett par år varit diskriminerade i politiken, som ensidigt främjat de stora företagen, exportnäringarna och institutionerna på kapitalmarknaden. En viktig punkt i den alternativa ekonomiska politiken är naturligtvis också att avskaffa de kollektiva löntagarfonderna, som inte har någonting med ett fritt och utvecklingsdugligt näringsliv att skaffa. Avskaffandet bör enligt vår uppfattning medverka till att bredda aktieägandet och göra varje svensk man och kvinna till delägare och aktieägare i svenskt produktionsliv. Av avgörande betydelse är naturligtvis också att incitament skapas så att lönebildningen i samhället fungerar bättre. Det var den ambitionen regeringen hade med sina Rosenbadsöverläggningar som skändligen har misslyckats. Om detta skvallrar de spräckta inflationsmålen och den oro vi har upplevt på arbetsmarknaden under den senaste tiden. Det anmärkningsvärda är att regeringen över huvud taget inte, när den nu framlägger sin ekonomiska politik för riksdagen för slutgiltigt bedömande, diskuterar detta problem. Men det kanske kommer i debatten här i kammaren senare i dag. Det är angeläget att avtalen inom den konkurrensutsatta sektorn blir löneledande i fortsättningen. Arbetsmarknadens parter måste också visa ett större ansvar för avtalens konsekvenser för sysselsättningen. Å andra sidan måste staten vara beredd att genom ett fullt inflationsskydd i inkomstskatteskalorna underlätta för avtalsrörelsen. Det bör också sägas att om man skall restaurera den klassiska svenska modellen och ge arbetsmarknadens parter en reell chans att ta ett samhällsekonomiskt ansvar, måste den typ av korrigeringar i efterhand som regeringen ägnat sig åt, t.ex. genom skatterabatter, avskaffas. Om man ständigt från politikernas sida försöker manipulera avtalsrörelserna försvårar man för ansvarsmedvetna förhandlare att genomföra avtalsrörelser vars resultat får plats inom de samhällsekonomiska ramarna. Fortsätter man på den inslagna vägen är det bättre i och för sig att ge klara besked om en statlig inkomstpolitik. Men då har man också övergett principen om fria avtalsrörelser, vilket skulle vara en stor förlust för det svenska samhället. I centerns reservation om de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen har vi närmare skisserat vårt budgetalternativ. Det är ett budgetalternativ som grundar sig på principen att den ekonomiska krisens bördor skall fördelas rättvist. Det är därför nödvändigt att bedriva en målmedveten budgetpolitik i syfte att få balans mellan konsumtion och produktion. Devalveringar sänker reallönerna, chockhöjning av räntan drabbar löntagare och företagare blint liksom inflationen. Alternativet är ett målmedvetet sparande, där bördorna fördelas så rättvist som möjligt. Det blir i längden omöjligt att upprätthålla en förståelse för nödvändiga sparåtgärder om man gör som den socialdemokratiska regeringen: förnekar att sparande är behövligt och invaggar folk i tron att alla bekymmer är över och att landet är på rätt väg. Vårt alternativ är alltså att spara, men kombinera sparåtgärderna med särskilda skyddsåtgärder för de sämst ställda grupperna i samhället. Vi har i våra budgetförslag till årets riksdag följt strategin med att slå vakt om grundtryggheten för medborgarna. När de personliga avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen höjs enligt vårt förslag föreslås också samtidigt en höjd ersättning till de arbetslösa. När indragning sker av skatteunderlaget för kommuner och landsting och statsbidragen minskar vill vi samtidigt bygga ut skatteutjämningen till de ekonomiskt svagaste kommunerna. Genom vår sparpolitik får vi också utrymme för angelägna reformer som i sig själva är ägnade inte bara att säkerställa grundtryggheten för medborgarnas flertal utan också att skapa ett mera flexibelt och mindre sårbart samhälle. Det gäller t.ex. familjepolitiken, med ökad valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsersättningen till småbarnsföräldrar. Det gäller skattepolitiken, med en satsning bl.a. på marginalskattesänkningar, en effektivare kommunal skatteutjämning och en fullt ut inflationsskyddad skatteskala. Jag vill även nämna sysselsättningsoch regionalpolitiken — med kravet på rättvisa för småföretagen, bl.a. genom sänkta arbetsgivaravgifter med 5 96 för de 15 först anställda — och politiken för att ge möjligheter för jordbruket att upprätthållas och vidareutvecklas i alla delar av landet som andra exempel på denna politik. Ett sorgligt försummat kapitel under de senaste åren har varit regionalpolitiken. Detta tar sig skilda uttryck. Det är en fråga som inte är ointressant i en debatt om samhällsekonomin. I den reviderade finansplanen kräver regeringen inte bara en yrkesmässig rörlighet bland medborgarna. Detta är riktigt, det kan vi skriva under på. Men man kräver också en ökad geografisk rörlighet. Det blir på nytt en uppmaning till att flyttlassen skall gå från avfolkningsbygder till koncentrationsorter, som ett led i den ekonomiska politiken. Detta är mycket anmärkningsvärt, och det är måhända betecknande att regeringen nu också trotsar riksdagens tidigare uttalanden om att ny statlig verksamhet skall utlokaliseras från Stockholm. Trots riksdagens uttalanden ligger nu inte bara energiverket utan som det senaste exemplet även AMU:s centrala organisation i Stockholm. Detta ökar sårbarheten i samhället och ökar inflationstrycket, eftersom koncentrationsorterna bidrar till ekonomins överhettning mer än orter med låg ekonomisk aktivitet. Från centerns sida kan vi inte acceptera att avfolkningsorterna på detta sätt Cyniskt exploateras och att trängseln i koncentrationsorterna med åtföljande miljöproblem i sitt släptåg ökar. Lika litet kan vi acceptera regeringens passiva attityd när det gäller resurshushållningen över huvud taget i samhället. Det gäller vida fält. Det må gälla vaktslåendet kring den odlade jorden eller det personliga initiativet och engagemanget i de många små företagen. Det kan också gälla andra åtgärder som i princip berör samma områden — åtgärder för miljö, för vår ekologi, mot försurningen och för avgasrening, för att ta några problem som i dag är särskilt aktuella i omsorgen om den ekologiska balansen. Det finns en gemensam nämnare i alla de frågor som jag här har tagit upp exempel på. Det är okänsligheten inför människan i hennes lokala miljö. Den här okänsligheten från regeringens sida skrämmer mig. Framför allt bevisar den att man från socialdemokratins sida — dess värre gäller det också högerkanten inom den icke-socialistiska oppositionen — inte förstår att det i rekonstruktionen av landets ekonomi också är viktigt att ta med mänskliga och humana aspekter. Det är också viktigt att ta till vara de mänskliga resurser som vi i skilda avseenden har i vårt samhälle. Till finansutskottets betänkande har Rolf Rämgård och jag avgivit ett särskilt yttrande med anledning av utskottsmajoritetens skrivning om beskattningen av baslivsmedel. Vi har där anmält att vi från centerns sida anser det angeläget att nuvarande subvention på mjölk bibehålls. Det är en återbetalning av den moms som konsumenterna får betala på den mjölk de köper. Vi menar att vi nu har hamnat i ett läge där beskattningen av vissa baslivsmedel har blivit en tung börda för konsumenterna. Vi menar därför att man egentligen borde gå vidare och subventionsvägen lasta av en del av momsbelastningen på baslivsmedel. Vi har förklarat oss beredda — om det skulle finnas politisk majoritet för detta — att göra det genom att differentiera momsen. Åtgärder som denna måste i det här statsfinansiella läget självfallet vara budgetneutrala och därför finansieras med en höjning av momsuttaget på annan konsumtion än den som gäller vissa utvalda baslivsmedel. Vi har inte ställt några konkreta förslag i detta sammanhang. Vi har dock velat anmäla vår principiella syn på frågan, eftersom den har aktualiserats i finansutskottets bedömning av den reviderade finansplanen. Herr talman! En framsynt strategi för den ekonomiska politiken måste präglas av minskade offentliga utgifter och minskat budgetunderskott för att åstadkomma balans mellan vad vi producerar i samhället och vad vi konsumerar. Jag inkluderar då också betalningen av våra skulder, den konsumtion som har skett på framtiden. Det gäller att uppmuntra den inhemska produktionen och vidta åtgärder för att stärka näringslivets konkurrenskraft — detta för att minska vår ekonomis internationella beroende, som i dag är ett hot mot vår nationella integritet. Det gäller även att skapa rättvisa mellan olika befolkningsgrupper genom ett förstärkt grundskydd vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Det är i den andan som centerpartiet har utvecklat sina alternativ när det gäller den ekonomiska politiken och budgetregleringen. Vi fullföljer därmed konsekvent den ekonomiska politik och den budgetpolitik som vi har arbetat för under många år. Den ekonomiska kris som landet befinner sig i måste bli föremål för målmedvetna åtgärder. Jag understryker ordet målmedvetna. Det är därför närmast en parodi att i dag ta del av pressen och erfara att socialdemokratin nu med vpk:s hjälp har beslutat sig för att höja bilaccisen — visserligen inte så mycket som finansministern hade önskat men ändå höja den. Det är samma koalition som i höstas chockhöjde bensinskatten. Det är åtgärder som inte löser de grundläggande ekonomiska problemen men som hårt drabbar pendlare i samhället, arbetande människor och glesbygdsbor i övrigt. Till sist är det hela en fråga om svenska folkets rätt till och möjligheter att få arbete. Den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit kommer i en stundande lågkonjunktur ofelbart att kräva sitt pris i form av en väsentligt ökad arbetslöshet. Detta är, som jag ser det, det stora hotet. Beredskapen är redan nu dålig, eftersom man har 50 000 fler människor utanför den reguljära arbetsmarknaden än man hade lågkonjunkturåret 1982 — detta trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. Ett företag, som ökar skuldsättningen successivt för att fortlöpande täcka underskott i sin rörelse, erbjuder inte sina anställda någon trygghet. Också en nation som lever på enahanda sätt äventyrar sysselsättningen. Centerns ekonomiska politik är alltså en politik, som är inriktad på att slå vakt om sysselsättning och människors sociala trygghet. Vill man garantera sysselsättningen och grundtryggheten finns inga genvägar. Det krävs målmedvetna åtgärder för att anpassa konsumtionen till produktionsresultatet. Det krävs även kurage och mod att stå upp inför en bred opinion och förklara de ekonomiska sammanhangen i klara koncisa termer. Det är den oundvikliga formen för vår ekonomiska politik, om vi vill uppnå samhällsekonomisk balans i vårt land. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 19 och 22.

Herr talman! I riksdagens finansdebatt för tre månader sedan var det grundläggande temat från regeringspartiets talesmän att Sverige var på rätt väg. Vi hade inte längre något underskott i våra betalningar med utlandet och finansutskottets ordförande använde uttrycket att vårt folkhushåll ”gjorde rätt för sig” igen.

Industriproduktionen befann sig i tillväxt, utrikeshandeln visade överskott, inflationen hade pressats ned till låg nivå och löntagarna kunde påräkna reallöneökningar under 1985. Så lät det alltså för bara en månad sedan. Nu är verkligheten en annan. Industriproduktionen och exporten saktar av. Bytesbalansen visar snabbt stigande underskott och inflationen har redan gått över regeringens 3 procentsmål. Trots denna drastiska försämring av förutsättningarna för svensk ekonomi tycks det som om regeringen och finansutskottets socialdemokratiska majoritet vill fortsätta som om ingenting hänt. Vid behandlingen i finansutskottet av kompletteringspropositionen och regeringens krisproposition nr 217 menade vi från oppositionens sida, att det var rimligt att man utarbetade en ny försörjningsbalans som utgick från nu kända fakta om vår ekonomi. Det är ju uppenbart att den försörjningsbalans som fanns i kompletteringspropositionen nu är inaktuell. Det medgav också finansministern indirekt vid den hearing som utskottet hade med honom den 15 maj. Finansutskottets majoritet har emellertid väjt undan för detta krav och det betyder att riksdagen i dag inte har en aktuell försörjningsbalans för år 1985 att ta ställning till. De förstärkta inflationstendenserna har inte föranlett någon reviderad inflationsprognos, och den ogynnsamma utvecklingen av utrikeshandeln har endast föranlett ett konstaterande om att bytesbalansen kan förväntas visa ett större underskott än vad som angavs i den reviderade finansplanen. Den mest dramatiska förändringen av förutsättningarna för den ekonomiska politiken gäller utrikeshandeln. Under de fyra första månaderna i år har det skett en markant försämring av handelsbalansen. Till en början föreställde man sig att denna försämring hängde samman med den hårda vintern och svårigheten att skeppa varor per båt. När nu också handelssiffrorna för april är tillgängliga och när dessa visar ett underskott på 800 milj.kr., är emellertid slutsatsen ofrånkomlig: Vi upplever nu ett drastiskt omslag i vår utrikeshandel — från ett betydande överskott till ett jämviktsläge eller ett underskott. Utrikeshandeln gav under de fyra första månaderna 1984 ett överskott på 11 miljarder kronor. Motsvarande siffra för de fyra första månaderna i år är en miljard. Utrikeshandeln har alltså för denna period försämrats med hela 10 miljarder kronor. Om denna utveckling skulle fortsätta linjärt, vilket inte minst med tanke på att utrikeshandeln traditionellt visar ett sämre saldo under andra halvåret än under första halvåret vore tänkbart, skulle situationen närmast bli katastrofal. Nu finns det emellertid inte anledning att vara så pessimistisk. En del av försämringen av utrikeshandeln hittills i år är orsakad av tillfälliga störningar, och vår industris förmåga att anpassa sig efter förhållandena ute i världen är betydande. Men även med antaganden om att utvecklingen under andra halvåret kommer att bli bättre än under första halvåret, är det svårt att komma till någon annan slutsats än att vi kommer att få ett underskott i bytesbalansen i år på 10 miljarder eller mera. Valutautflödet och den försämrade bytesbalansen kommer att omöjliggöra för Sverige att leva upp till den av regeringen och riksbanken angivna normen att staten icke längre skall låna utomlands, eftersom den privata kapitalbalansen svårligen kan komma att uppvisa några större överskott. Sverige kommer alltså inte att vara ett land som gör rätt för sig, för att nu använda Arne Gadds formulering. Den fråga man då ställer sig är givetvis: Hur tänker regeringen tackla denna situation? Hur skall vi kunna bryta utvecklingen mot försämrad konkurrenskraft och minskade marknadsandelar för svensk export? Hur skall vi kunna hejda den snabbt växande importen? I Handelsbankens informationsskrift Aktuell ekonomi finns en träffande beskrivning av utvecklingen av svensk ekonomi de senaste månaderna: ”Regeringen hade otur med sitt ljusa budskap i den reviderade finansplanen. Ledmotivets optimistiska anslag var: ”Sverige är på rätt väg”. Knappt hade tonerna för denna paradmarsch klingat ut förrän storkonflikten på arbetsmarknaden bröt ut, tätt följd av förtroendekrisen för kronan.” Det här snabba omslaget i svensk ekonomi har uppenbarligen tagit både regeringen och finansutskottets socialdemokratiska majoritet på sängen. Verkligheten har blivit alltför påträngande och det tycks, som sagt, vara socialdemokraternas linje att vid en konflikt mellan verkligheten och den reviderade finansplanen får den reviderade finansplanen gälla. Denna osäkerhet inför verkligheten, denna rädsla för att ta en debatt i sak om svensk ekonomi har över huvud taget varit karakteristisk för finansutskottets arbete under hela denna mandatperiod. Sällan har det av Axel Kristiansson i Harplinge en gång myntade uttrycket: ”här diskuterar vi inte här voterar vi” varit så träffande som för finansutskottet åren 1983-1985. Det vanligaste ordet vid finansutskottets bord har varit majoriteten. Under dessa år har inget enda av våra förslag funnits värt att ens överväga, långt mindre att godta. Självtillräckligheten och arrogansen hos den socialdemokratiska majoriteten i finansutskottet har omintetgjort varje meningsfull diskussion i utskottet. Det är beklagligt. Jag tror nämligen att oberoende av majoritetsförhållanden och styrkeförhållanden mellan olika partier så är ett öppet samtal mellan olika meningsriktningar till fördel för politiken. Jag tror att finansutskottets bidrag till vårt lands ekonomiska utveckling skulle ha blivit större, om man i större utsträckning varit beredd att lyssna på andras åsikter och på verkligheten utanför utskottsrummets väggar. Herr talman! Den ovisshet för framtiden som avsaknaden av en aktuell försörjningsbalans skapar förstärks av den ovisshet som gäller på åtgärdssidan. Regeringen och den socialdemokratiska majoriteten ger inte bara en inaktuell bild av vad som händer i vår ekonomi utan står också tomhänt när det gäller åtgärder inför framtiden. Regeringens åtgärder hittills riktar sig enbart mot importen. Räntan har höjts och villkoren för avbetalningsköp har skärpts. Dessa åtgärder har blivit nödvändiga därför att den negativa utvecklingen av bytesbalansen som sagt tog regeringen på sängen och därför att regeringen saknar en långsiktig och planmässig strategi för att lösa strukturproblemen i svensk ekonomi. Regeringen har missat den unika chansen att använda två till tre års högkonjunktur för att bryta obalanserna i vår inhemska ekonomi. När situationen vänder och när konjunkturen går in i ett svagare skede fr.o.m. nästa år, kommer därför de som då har ansvaret för den ekonomiska politiken — och det lär nog gälla alla partier — att ställas inför brydsamma avgöranden. Arbetslösheten ligger alltjämt kvar på en för hög nivå. Trots en stark efterfrågan från utlandet på svenska produkter och en motsvarande hög produktionstakt inom industrin har arbetslösheten inte i nämnvärd grad kunnat nedbringas. Regeringens sysselsättningspolitik har alltså lett till lika hög arbetslöshet i dag under en högkonjunktur som för tre år sedan under en lågkonjunktur. Det är ett uttryck för att man inte har särskilt höga sysselsättningspolitiska ambitioner. Mot denna bakgrund är självfallet det bestående stora budgetunderskottet ett allvarligt problem. Den höjda räntan leder nu till ökade räntekostnader för staten i storleksordningen 3,5 miljarder kronor. Detta söker regeringen i krispropositionen kompensera genom några förslag om skattehöjningar och genom en aviserad senareläggning av vissa statsutgifter. Likväl leder regeringens krispaket till ökade statsutgifter och till ett ytterligare ökat budgetunderskott. Det kassamässiga budgetunderskottet ökar jämfört med kompletteringspropositionen med 500 milj.kr., och det underliggande budgetunderskottet stiger jämfört med innevarande budgetår med nästan 3 miljarder kronor. Det kan tilläggas att posten tillkommande utgiftsbehov har upptagits till ett så lågt belopp som 1 miljard kronor, vilket är det lägsta på många år. Både i kompletteringspropositionen och i finansutskottets majoritetsbetänkande påminns om nödvändigheten att man också fortsättningsvis skall söka minska budgetunderskottet, främst genom besparingar. Hur skall då denna ytterligare minskning av budgetunderskottet ske enligt socialdemokraternas uppfattning? Från oppositionens sida har budgetalternativ presenterats som visar hur man kan ta ned budgetunderskottet på ett planmässigt sätt under den kommande treårsperioden. Regeringen och finansutskottets majoritet har emellertid inte velat ge motsvarande besked. En huvudfråga i denna debatt blir därför: Vilka åtgärder planerar regeringen för att fortsätta att minska budgetunderskottet? Självfallet riktas denna fråga både till Kjell-Olof Feldt och till Arne Gadd. De tre icke-socialistiska partierna möter den aktuella budgetsituationen med konkreta besparingsförslag. I motsats till vad socialdemokraterna gjorde i opposition före 1982 års val avstår vi från att ställa ut växlar på framtiden, vilka vi inte tror att vi kan infria. Socialdemokraterna borde vara brända av erfarenheterna av sin egen löftespolitik från 1982 och av löftespolitikens sammanbrott. Då var det ju ingen ände på alla områden där ytterligare resurser skulle satsas, och den förhatliga svångremspolitiken skulle ju ersättas av Olof Palmes svängrumspolitik. När vi nu vet att detta var en orealistisk löftespolitik, inte minst pensionärerna fick ju snart erfara att löftena sveks, borde alla partier ha ett gemensamt intresse av att ge en mer realistisk bild av vad som väntar människorna i vårt land efter höstens val. Det är ett demokratiskt anständighetskrav att partierna redovisar sina politiska framtidsplaner före valet — att man inte bara kommer med de söta karamellerna nu och spar de beska pillren till efter valet. Även mot denna bakgrund finns det alltså anledning att rikta frågor till socialdemokraterna och till regeringen. Vilka åtgärder planerar ni att ta till efter valet? Blir det en ny devalvering i likhet med den som ni hade förberett inför 1982 års val? Vilka skattehöjningar kommer att drabba medborgarna för att klara underskottet i budgeten för 1986/87? Är det en momshöjning som väntar om hörnet redan i höst för att hejda den växande privata konsumtionen? När heltidsarbetande löntagare just denna månad får en tillfällig skattelättnad på 600 kr. vore det naturligt att de samtidigt fick ett besked om hur den här presenten skall täckas finansiellt framöver. Vilka skattehöjningar skall till för att täcka det hål i statskassan som den här skatterabatten efterlämnar? Blir dessa skattehöjningar större eller mindre än den tillfälliga lättnad som ges den här månaden? Herr talman! Den privata konsumtionen kommer att få en viss ytterligare uppgång under sommaren tack vare skatterabatten. Det motverkas i sin tur av höjningen av räntan och de skärpta avbetalningsreglerna. Ökningen av den privata konsumtionen kan därför förmodas komma att avstanna under senare delen av 1985. Vi kommer alltså att få uppleva år 1985 som en typisk valårsekonomi. Människorna kommer att tillåtas öka sin privata konsumtion under månaderna fram till valet; därefter kommer åtstramningen att sättas Även om vi inte nu kan överblicka hela utfallet av 1985 års lönerörelse, är det likväl nu möjligt att säga att de utlovade reallönehöjningarna för 1985 inte kommer till stånd. Detta orsakas främst av att inflationen blir så mycket högre än i regeringens prognos. Denna utveckling lär av många löntagare komma att uppfattas som ännu ett svek. Redan 1982 gav Olof Palme människorna intryck av att åtstramningspolitikens tid var ute. Och därefter har socialdemokratiska talare förkunnat, att så fort man hade tagit ansvar för devalveringseffekterna skulle den tredje vägens politik ge resultat i form av reallönehöjningar. Så sent som i finansdebatten den 27 februari sade finansministern ”att det nu är löntagarnas tur, efter en lång period av fallande realinkomster, att få utdelning från den förbättring av vårt ekonomiska läge som har inträffat. Den andra förutsättningen, som gäller vår bytesbalans, tror jag att vi kommer klara.” Finansministern tillägger att vi i år inte behöver ”räkna med något som helst underskott i bytesbalansen”. Det var alltså finansminister Feldts löfte i februari i år. Men det blir inga reallönehöjningar i år heller. Ännu en gång kommer människor att få erfara att priserna stiger snabbare än lönerna och att staten dessutom plockar till sig en ytterligare del av lönehöjningarna i form av höjd skatt. Låt vara att en tillfällig present delas ut nu i sommar i form av en skatterabatt — det slutresultat som kan avläsas vid kommande årsskifte blir ändå en ökad skattebelastning på löntagarna. Redan regeringens påstående att skattetrycket hållits oförändrat kan ifrågasättas under hänvisning till att skattekvoten legat oförändrad i en högkonjunktur. fr.o.m. 1986 lär inga förklaringar i världen kunna dölja att socialdemokratisk politik leder till ökat skattetryck. Vårt recept för att komma ur detta dilemma — att de vanliga människorna ständigt förlorar därför att inflationen äter upp lönehöjningarna — är inflationsskydd i skattesystemet. Ett inflationsskydd i skattesystemet innebär att inflationen inte automatiskt tillåts höja skatterna. Om man fått en lönehöjning som enbart täcker prishöjningarna skall inte skatteprocenten bli högre. Det kan inte vara rimligt att en större del av en lönehöjning eller en extra förtjänst går åt i skatt än av den normala förtjänsten. Avsaknaden av ett inflationsskydd i skattesystemet leder därför till en smyghöjning av inkomstskatten, och den försvårar för löntagarna att genom lönehöjningar kompensera sig för prisstegringarna. Ett inflationsskydd i skattesystemet skulle därför vara ett verkningsfullt instrument för att skapa ansvarsfulla löneavtal i framtiden. Om löntagarorganisationerna vet att en högre inflation än förutsett inte medför en högre skattesats på de framförhandlade lönehöjningarna, kan de ju begränsa sina lönekrav i jämförelse med ett läge där det inte finns något inflationsskydd i skattesystemet. Det är därför mot bakgrund av regeringens egna ambitioner och mot bakgrund av vad som har hänt på svensk arbetsmarknad i år obegripligt att regeringen nu beslutat helt avskaffa inflationsskyddet i skattesystemet. Detta är djupt beklagligt, och det bidrar till att öka motsättningarna i den ekonomiska politiken mellan oss och socialdemokraterna. Om man vill hålla inflationen nere och underlätta avtalsrörelserna, bör man enligt vår mening behålla ett fullständigt inflationsskydd i skattesystemet. Då leder inte inflationen automatiskt till ett högre skatteuttag, och löntagarna får en reell möjlighet att lönevägen kompensera sig för prisstegringar. Skattepolitiken måste samtidigt präglas av realism. Det är inte trovärdigt att i nuvarande budgetsituation utlova stora och omedelbara skattesänkningar på det sätt som moderaterna gör. Om dessa omfattande skattesänkningar skall kunna genomföras, blir resultatet antingen socialt oacceptabla besparingar eller ett bestående högt budgetunderskott. Detta gäller både moderaternas krav på stora marginalskattesänkningar, deras krav på återgång till de före 1982 gällande avdragsreglerna och tanken på att helt avskaffa schablonbeskattningen av fastigheter. Herr talman! Den ekonomiska politiken måste också inriktas på att avreglera näringslivet, att avskaffa de kollektiva löntagarfonderna och att öka möjligheterna för enskilda människor att starta företag eller bedriva verksamhet också där det offentliga i dag i praktiken har monopol på verksamheten. Motståndet mot en privatisering tycks i mycket vara grundat på missförstånd. Människors, kunders, abonnenters och patienters möjligheter till service blir inte mindre utan större vid en privatisering. Den socialdemokratiske ekonomen Nils Lundgren säger: ”När det gäller vård och utbildning är det en kombination av förmyndarambition och fördelningspolitiska ambitioner som drivit fram den offentliga verksamheten och som nu bidrar till en negativ inställning till privata initiativ.

Det innebär också en större valfrihet för dem som arbetar i offentlig sektor att välja arbetsgivare utan att för den skull få en sämre trygghet i anställningen. Regeringens aviserade avsikt att senarelägga utbetalningen av vissa statsutgifter för budgetåret 1985/86 är ett vällovligt försök att tillfälligt komma till rätta med budgetunderskottet. En sådan senareläggning kan emellertid aldrig ersätta behovet av en planmässig politik för att minska budgetunderskottet. Den har dessutom den svagheten att riksdagen ställs utan möjlighet att påverka på vilka områden statsutgifterna skall nedbringas tillfälligt för att budgetunderskottet skall klaras. Vi tycker därför inte att det är tillfredsställande att riksdagen först i efterhand, dvs. vid behandlingen av 1986 års budgetproposition på våren 1986, skulle få möjlighet att uttala sin mening om vilka statsutgifter som skall senareläggas. Med anledning av en vpk-motion i ärendet menar vi därför att riksdagen bör ge regeringen till känna att man redan i höst för riksdagen skall redovisa vilka statsutgifter det är som skall senareläggas eller skrinläggas för att vi tillfälligt skall klara budgetunderskottsproblematiken. I längden kan emellertid självfallet den här typen av senareläggning av statsutgifterna inte ersätta en planmässig besparingspolitik. Folkpartiet har alltsedan regeringsskiftet 1982 förordat en stramare utgiftspolitik. Med en sådan stramare utgiftspolitik hade vi inte hamnat i den kris som nu seglat upp. Vad som nu behövs är därför en långsiktig besparingspolitik som kan ersätta den ryckiga och kortsiktiga budgetpolitik som har präglat den socialdemokratiska regeringen. Den nuvarande politiken kännetecknas av att man gasar den ena dagen och bromsar in den andra, att man spär på köpkraft genom skatterabatt den ena dagen och drar in köpkraft genom höjd ränta och avbetalningsrestriktioner den andra dagen, att man sänker krismedvetandet genom glättiga vallöften den ena dagen och varnar för tanken att krisen är över den andra dagen. När Kjell-Olof Feldt i Svenska Dagbladet den 6 juni skriver att regeringen inte tänker avvika från den valda kursen har han måhända rätt. Men vad är det för en kurs? Jo, den kurs som regeringen valt, och som han själv betecknat som den tredje vägen, kännetecknas av en prisoch löneutveckling — som kommer en att tänka på 1970-talets negativa erfarenheter —, vidare av en otillräcklig finanspolitik och av hög ränta. När Kjell-Olof Feldt lovar svenska folket att fortsätta på den inslagna vägen är det alltså ett löfte om en fortsatt prisoch lönespiral, om en passiv finanspolitik, om en hög inflation och om en hög ränta. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 17 och 19.

Herr talman! Det finns en tendens i debatten att stycka upp politiken i små bitar. Det gäller också de ekonomiska frågorna. Uppmärksamheten fästs än vid inflationsmålet, än vid bilaccisen, än vid marginalskatten. Alla de enskilda frågorna är betydelsefulla, men de får inte skymma helhetsbilden. Debatten fastnar också lätt i det mest aktuella, det som synes viktigt för dagen. Det finns emellertid en utveckling över tiden som det är viktigt att ständigt observera. Debatten har slutligen en benägenhet att handla om enskilda regeringars, enskilda statsråds eller enskilda finansmäns handlingar. Ansvaret bör förvisso utkrävas, men den politiska analysen och ännu mera historieskrivningen får inte begränsa sig till enskilda subjekt. Personerna är viktiga framför allt som representanter för klasser, intressen och strömningar. Deras handlande är begränsat av lagar och tendenser som styr den ekonomiska och sociala utvecklingen. Under några årtionden har jag haft tillfälle att följa den ekonomiska utvecklingen i vårt land — och i någon mån i världen — från den plattform som en plats i den svenska riksdagen utgör. Det har i flera avseenden varit en privilegierad ställning. Dels därför att det givit tillfälle till mångsidiga kontakter och studiebesök, dels därför att Sverige är ett land som kunnat bygga upp ett relativt välstånd i frihet från krig, naturkatastrofer och alltför djupgående kriser. Världen som helhet har inte haft dessa förmåner. Hundratals miljoner människor lever i ständig svält, får aldrig tillfälle att utveckla alla sina andliga och kroppsliga färdigheter. De dör en för tidig död. Orsaken är inte lättja eller bristande initiativförmåga, utan vidriga omständigheter som ännu ej kunnat övervinnas. Orsakerna ligger också i det ekonomiska system, imperialismens system, som de är indragna i. Frukter av det arbete och slit, som människorna i tredje världens länder utför, går som räntor och andra betalningar till de rika industrialiserade staterna. Det försiggår en allt längre driven utplundring på det internationella planet. Enbart de latinamerikanska länderna måste betala 40 000 miljoner dollar i räntor varje år, tributer som framför allt tillfaller Förenta staternas finanskapital. Skuldsättningen för tredje världens länder har växt kraftigt under de senaste åren, men den uppges fortfarande uppgå till en mindre summa än vad som varje år förbrukas på militära rustningar. Det är inte underligt att Fidel Castro finner stark anslutning för sitt krav att de militära rustningarna skall skäras ned och skulderna annulleras. De ekonomiska och sociala systemen skiljer sig avsevärt i olika länder. Men oavsett om det handlar om jordbruksländer, industriländer eller länder med en allt större tjänstesektor, oavsett om ägandeförhållandena är kapitalistiska eller socialistiska, så finns det en sak som är gemensam. Det är att grunden för samhällenas existens är arbetet — arbetet på åkrar och fält, i verkstäder och fabriker, på kontor och i butiker, i sjukhus och skolor. Arbetet möjliggör människans existens, men skapar också de nya värden som möjliggör samhällets utveckling. Detta skymmes ibland av de s.k. utvecklade samhällena, där allt större skikt parasiterar på det värdeskapande arbetet. För dem som själva arbetar är det emellertid en självklarhet. Arbetets grundläggande roll är för oss kommunister inte bara en teoretisk sats. Denna insikt blir också en grund för våra värderingar och politiska ställningstaganden. Vi står alltid på arbetets sida gentemot kapitalet. Vi anser att arbetet skall ha hela rätten till de nya värden som skapas. I det kapitalistiska klassamhället finns det bara två positioner att välja mellan: kapitalistklassens och lönarbetarklassens. Av detta ställningstagande bestäms också grunden för den ekonomiska politiken. Knapphändigt men klart uttrycktes detta av August Strindberg i hans Liten katekes för Underklassen: ”Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Kan kapital existera utan arbete? Nej! Därför skulle kapitalet vara arbetets slav och icke tvärtom. —-- Ekonomisterna av överklassen säga nog att kapital är samlat arbete, men de akta sig väl för att säga vems arbete som är samlat.” Genom den privata äganderätten till kapitalet samlas hos kapitalisterna allt större förmögenheter, som i sin tur medför anspråk på en ständigt större del av de nya värden som arbetet skapar. Grunden för denna process är den kapitalistiska utsugningen. Den innebär att arbetaren i produktionsprocessen tvingas skapa ett större värde än som motsvarar värdet av hans mat, kläder, bostad osv. Detta större värde utgör mervärde eller profit. Den tillfaller i olika former kapitalistklassen. En av dessa former är räntan på lånbart penningkapital. Detta kan vara nyttigt att erinra sig i tider av intensiv diskussion om räntans nivå och när riksbanken kraftigt höjer räntan. Räntans nivå är alltså ingen enbart teknisk fråga. Det är också en fördelningsfråga, en fråga om vilka som lägger beslag på värden som lönarbetarna skapat. Med de höga räntor som vi haft under 1980-talet tillfaller en växande del av det överskott som skapats i produktionen räntekapitalister av olika slag. Detta är ingen sund utveckling. I arbetarrörelsens intresse ligger att hålla räntan låg. Jag vill fråga finansministern om regeringen delar denna ståndpunkt. Det är en viktig fråga, inte minst mot bakgrunden av den senaste stora räntehöjningen. Denna motiverades ju med att åtgärder var nödvändiga mot den starka utströmningen av valuta ur landet. Vad som orsakade denna är icke helt klarlagt. Från Landsorganisationens sida har man ställt kravet om en särskild utredning om detta. Det är ett krav som vpk stöder. Det är viktigt att man i dagens ljus drar fram de manipulationer som kapitalet bedriver över gränserna. De stora imperialistiska koncernerna har en makt som vida överträffar många regeringars och riksbankers. Vpk har ställt kravet att man mera bestämt skall tillämpa de regler som finns för valutaströmmarna. Dessutom bör man skärpa reglerna, så att de anställda inom ett företag får vetorätt när det gäller placeringar av kapital i andra länder. Detta har både en ekonomisk motivering och en principiell motivering. Kapitalexporten utarmar i längden näringslivet i Sverige. Den förvrider vårt lands ekonomi och gör den stympad. Det är vidare lönarbetarna som skapat de värden som bolagsherrarna beslutar att investera i utlandet. Lönarbetarna skall enligt vår uppfattning ha rätt att bestämma över användningen av dessa värden, ha en rätt att säga nej till deras placering utanför Sveriges gränser. LO-ekonomerna diskuterar i sin vårrapport om det ekonomiska läget olika förklaringar till att valutan flyter ut ur landet. En teori som framförts är att kapitalet anser sig kunna få en högre profitkvot i utlandet och att kapital därför ”sugs ut” ur Sverige. Då skulle en räntehöjning möjligen vara verkningsfull. En annan teori är emellertid att det finns ett överskott på kapital i Sverige. Då skulle pengar ”tryckas ut” ur landet. En räntehöjning förvärrar, om denna teori skulle vara riktig, endast problemen. Det blir ett ökat sparande och minskad efterfrågan på lån. Överskottet på kapital blir ännu större och resulterar lätt i ett nytt kraftigt valutautflöde. Har finansministern och regeringen någon åsikt om dessa båda teorier? Det har visserligen förekommit ett visst inflöde av valuta till Sverige sedan räntan höjdes, men detta behöver inte bero på räntehöjningen. Om vissa finanspolitiska kretsar spekulerade i en ny nedskrivning av den svenska kronans värde, så kan orsaken också vara att de tillfälligt givit upp dessa spekulationer. De kan säkert återkomma längre fram i valrörelsen. Det finns flera saker som talar för att teorin om ett överskott av kapital i Sverige skulle vara riktig. Det handlar naturligtvis inte om något överskott i förhållande till samhällsekonomins verkliga behov, utan om ett överskott i förhållande till kapitalets profitkrav. Kapitalexporten från Sverige har ökat år efter år. Den har nu en sådan omfattning att investeringarna i svenskägda företag utomlands torde överstiga investeringarna inom industrin i Sverige. I företagen finns för närvarande en stor likviditet, ett överskott på pengar som inte används för investeringar, som av riksbanksfullmäktiges ordförande Gunnar Sträng nyligen här i riksdagen uppskattades till omkring 175 miljarder kronor. TCO-ekonomerna har i sin ekonomiska vårrapport redovisat en specialundersökning av aktievärdenas utveckling i Sverige jämfört med andra länder under hela perioden sedan 1937. 10 milj.kr. investerade på Stockholmsbörsen 1937 kunde 1984 värderas till närmare 30 milj.kr. — i fast penningvärde väl att märka. 10 miljoner pund placerade på Londonbörsen 1937 är däremot i dag värda knappt 9 miljoner pund. I Sverige hade alltså värdet på aktierna ökat tre gånger i reala värden, medan det i Storbritannien minskat. Vad TCO-ekonomerna här har redovisat är bara ett uttryck för den väldiga överflyttning av värden som under de senaste årtiondena har skett till stora förmögenhetsägare, bolag och finansiella institutioner. Denna utveckling kommer till uttryck inte bara i de starkt stigande aktievärdena — den som köpte svenska aktier för 1 milj.kr. för 50 år sedan kan i dag sälja dem för 35 milj.kr. — utan också i de kraftigt stegrade priserna på fastigheter och mark. Vi vet att nya finanskapitalistiska grupper har kunnat bildas på grundval av byggande av och spekulation i fastigheter. De stora förmögenheterna har över huvud taget ökat i antal. Allra kraftigast är den förmögenhetsökning som har skett i aktiebolagen, både i de industriella företagen och i de finansiella bolag som under de senaste åren har slagit under sig en ökad andel av kapital och vinster. Kapitalets koncentration och centralisation har kraftigt tilltagit under de senaste årtiondena. De gamla ”femton familjerna” har reducerats i antal genom att de allra största fiskarna har ätit upp de små. Ur den processen har kapitaloch maktsfären omkring familjen Wallenberg och SE-banken gått segrande. Nya maktgrupper har bildats som bygger sin ställning mera på spekulation och ”snabba klipp” än på satsningar i produktiv industriell verksamhet. Framför allt har det s.k. institutionella ägandet genom investmentbolag, försäkringsbolag, pensionsstiftelser, aktiefonder och företag ökat. Inte mindre än tre fjärdedelar av det samlade värdet på aktierna i de företag som är noterade på Stockholms fondbörs ligger nu i händerna på sådana företag. Låt mig här göra en parentes och en teoretisk reflexion. Redan i sin analys i ”Kapitalet” talar Karl Marx om produktionsprocessens församhälleligande och om hur kapitalägarna blir alltmera bara ägare av kapital, medan företagen sköts av anställda direktörer. De olika delarna av produktionsprocessen blir samtidigt alltmera beroende av varandra. Det naturliga är då att också ägandet av produktionsmedlen och företagen blir samhälleligt. Borde inte både socialdemokrater och borgerliga kunna erkänna att vi nu har nått väldigt långt i den utveckling som Marx kunde skönja konturerna av redan för 100 år sedan? I Sverige är det emellertid fortfarande det privata kapitalet som tar hem de stora vinsterna av den tekniska och ekonomiska utvecklingen, av den starka ökningen av arbetets produktivkraft. Medan 1980-talets Sverige har varit aktieägarnas paradis, har det för löntagarna inneburit kraftigt sänkta reallöner. Vägledande både för de borgerliga regeringarna och för den socialdemokratiska regeringen har varit en strävan att lösa problemen genom att öka företagens vinster. I denna sin strävan har de också lyckats. Det belyses av statistiken över förädlingsvärdets fördelning i den svenska tillverkningsindustrin under det senaste årtiondet. I procent av förädlingsvärdet utgjorde lönekostnaden 85 96 och driftsöverskottet, dvs. vinsterna, 596 år 1978. År 1984 hade lönernas andel minskat till 67 96 och vinsternas andel ökat till 23 90. Det råder en stark förbittring ute på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna över denna orättvisa fördelningspolitik. Medan reallönerna steg fram till 1975 har de därefter sjunkit. Reallönesänkningen i Sverige är större än i andra jämförbara länder. Och det handlar för de flesta löntagare inte om något överflöd som har reducerats utan det handlar om nedskärningar av levnadsstandarden som hårt drabbar många familjer. Denna utveckling började under de borgerliga regeringarnas tid, men den har fortsatt också under den socialdemokratiska regeringens tid. Det finns ingenting i Sveriges ekonomiska utveckling som skulle nödvändiggöra en sådan kraftig nedskärning av reallönerna som ägt rum under de senaste åren. Vad som försiggått är en gigantisk omfördelning av förmögenheter och inkomster i samhället — en omfördelning till fördel för kapitalet, men till nackdel för arbetet, för lönarbetarklassen. Denna omfördelning har motiverats bl.a. med att lönerna måste hållas nere för att inflationen skall kunna hejdas. Ökning av lönekostnaderna har påståtts vara den avgörande drivkraften i processen av prisstegring och inflation. Man har också anfört som ett avgörande argument att kostnadsutvecklingen i Sverige skulle vara ogynnsam i den meningen att arbetskraftskostnaderna ökat mera än i andra länder. Vi har hört detta också i dag. Detta är emellertid en myt, som visar just hur ekonomiska argument används i överklassens intresse, som redan Strindberg påpekade. Det finns utförliga undersökningar med jämförelser mellan kostnadsutvecklingen i Sverige och i jämförbara länder som Norge, Finland, Danmark, Österrike, Holland och Belgien som vederlägger dessa påståenden. Kostnadsutvecklingen i Sverige var under åren 1966-1982 jämfört med dessa länder normal. Sedan 1977 har den varit synnerligen gynnsam, om man därmed menar att kostnaderna varit låga. Man kan över huvud taget inte skylla på lönerna om man vill ge en korrekt bild av vilka krafter som drivit fram prisstegringen och inflationen. Om man studerar de olika komponenterna i konsumentprisökningarna under åren 1965-1980 finner man att ökningen av indirekta skatter och importpriser under de flesta tidsperioder svarat för huvuddelen av prisökningen. Åren 1976-1980 svarade de sålunda för 7,5 enheter av en genomsnittlig prisstegring på 10,6 20. Under perioden 1980-1984 svarar de för 7,2 enheter av en genomsnittlig prisstegring på 10,0 26. Det var inte lönerna som drev upp priserna. Kampen för högre penninglöner var nödvändig för att löntagarna i någon mån skulle kompenseras för de stora prisstegringarna. Detta lyckades man tyvärr inte med. Reallönerna sänktes kraftigt. Men utan lönekampen hade reallönesänkningen blivit ännu kraftigare och ökningen av bolagens vinster ännu större. Varför undersöker man över huvud taget endast arbetskraftens kostnader när man studerar kostnadsutvecklingen i Sverige? Kapitalets profitkrav, de starka monopolen, hela den utveckling som gjort Sverige till aktieägarnas paradis utgör en allt större kostnad för produktionen i det svenska näringslivet. Dessa krafter, som bärs upp av bestämda samhällsklasser, har större andel i inflationsutvecklingen än vad lönerna har. Vi är kritiska till huvudinriktningen i den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen bedriver. Dess ambitioner i sysselsättningspolitiken är för låga. Dess linje i fördelningspolitiken med höga bolagsvinster finansierade genom låga och sänkta reallöner är felaktig. Vi kan inte dela uppfattningen att det i dag skulle finnas ett s.k. köpkraftsöverskott bland de vanliga löntagarna som det gäller att minska genom en åtstramningspolitik. Reallönerna är tvärtom för låga och måste höjas. Den statliga ekonomiska politiken måste användas för att påbörja en omfördelning i det svenska samhället, en omfördelning som innebär att arbetet kan öka sin andel på bekostnad av kapitalets andel. Det behövs en politik som sätter stopp för spekulation i den svenska kronan och som återger riksbanken kontrollen över valutarörelserna över landets gränser. Vpk har ställt en rad krav i detta syfte. Vi har varit motståndare till den sänkning som skett av marginalskatterna och som motiverats med att det gällde att skapa initiatiylust och arbetsglädje. Nu visar det sig att inte ens moderata samlingpartiets väljare anser en sänkning av marginalskatterna vara den viktigaste reformen. Inte mindre än 8796 av den svenska allmänheten anser att vpk:s gamla krav om att slopa moms på maten i stället är den skattereform man helst vill ha. Men hur kan de borgerliga partierna och socialdemokraterna motivera sitt motstånd mot detta krav? Sitter ni inte här i riksdagen för att genomföra den politik som era väljare vill ha? En bättre fördelningspolitik skapar också större möjligheter att motarbeta verkningarna av den ekonomiska kris, som enligt kapitalismens lagbundenheter närmar sig med raska steg. En åtstramningspolitik som drabbar den stora allmänhetens konsumtion betyder däremot att krisen ännu snabbare rycker närmare och att möjligheterna att hålla uppe sysselsättningen minskar.

Herr talman!

Herr talman! Enligt Arne Gadd vill vi moderater höja skatten för vanligt folk. Detta är en lögn som faller på sin egen orimlighet. Ett fullständigt inflationsskydd för skatteskalan ger förbättringar för praktiskt taget alla. Våra förslag till marginalskattesänkningar omfattar alla heltidsarbetande. Sänkta kommunalskatter betyder mycket för alla inkomsttagare. Ett barnavdrag ger alla barnfamiljer väsentligt lägre skatt. Får jag fråga Arne Gadd: Vad har ni socialdemokrater emot vanliga människor? I stället för att minska svängrummet för stat och kommun drar ni åt svångremmen några hål ytterligare för dem som äger bostad och bil. Vet Arne Gadd vilka som bor i småhus och kanske inte behöver bara en utan två bilar för att klara nödvändiga transporter? Det är inte minst barnfamiljerna, som redan klämts hårt mellan sköldarna av regeringens politik. Alla småhus drabbas av den nya fastighetsskatten. Sedan 1982 har socialdemokraterna höjt bensinskatten tre gånger med totalt 1 000 kr. för en normalfamilj. Bilskatten har höjts, accisen likaså. Nu skall accisen höjas igen och kreditköp försvåras. Räntechock, skattehöjningar och prisökningar kantar regeringens väg. Barnfamiljerna får allt snävare marginaler. De upplever talet om att Sverige är på rätt väg som ett direkt hån. I den egna plånboken råder konstant underskott. Det kommer dessutom ständigt nya oplanerade avbränningar. Det är den verklighet som finns ute bland medborgarna. Vi moderater vill att heltidsarbetande människor i vanliga inkomstlägen skall kunna klara sin och familjens försörjning utan att behöva några bidrag från det allmänna för att familjeekonomin skall gå ihop. Kan Arne Gadd förklara varför ni socialdemokrater tycker att detta är fel, och varför ni gör allt för att öka människors bidragsberoende och för att driva på och utvidga rundgången mellan skatter och bidrag? Får jag till slut påminna Arne Gadd om min fråga om hur de av finansutskottet tillstyrkta budgetförstärkningarna under nästa mandatperiod skall utformas. Något måste ni ju ha tänkt på när ni skrev att 10-15 miljarder skall tas fram. Vilka skatter är det som ännu är så låga att de kan anses böra höjas eller vilka utgiftsåtaganden och vilka sociala program har ni i kikaren när det gäller att skära ned?

Herr talman! Utskottets ärade ordförande Arne Gadd har en obetalbar förmåga när han skrider till regeringens försvar att nonchalera fakta — obekymrat glider han förbi att bytesbalansen försämras mycket snabbare än regeringen och utskottsmajoriteten förutsätter, att inflationsmålen har spräckts och att statsskulden är uppe i 550-560 miljarder kronor. Vi har i utskottet varit tvungna att justera statsskuldräntorna från de förväntade 73 miljarderna till 77 miljarder, etc. Allt detta nonchalerar Arne Gadd, och han är förvånad över att vi från oppositionens sida är bekymrade för Sveriges ekonomiska framtid och för sysselsättningen. Den gemensamma icke-socialistiska reservationen är ett kraftfullt dokument när det gäller att plädera för en ny ekonomisk politik. Det finns därför inte någon anledning att som Arne Gadd nonchalera detta. Vi har en gemensam syn också när det gäller att återinföra inflationsskyddet i skatteskalorna. Det kan inte vara rimligt att folks skatter bestäms av inflationen, att löneökningarna urholkas av en alltför stor inflation, vilket är en konsekvens av den socialdemokratiska regeringspolitiken. Här har regeringen misslyckats, och det tycker jag ändå Arne Gadd måste inse. En direkt fråga: I betänkandet framför utskottsmajoriteten ett krav på ökad geografisk rörlighet av arbetskraften. På vilket sätt skulle den ökade geografiska rörligheten förbättra svensk ekonomi? Flyttlassen i sig själva är en belastning på samhället och ett tecken på att man har misslyckats med regionalpolitiken och sysselsättningspolitiken — men det är alltså det krav som den socialdemokratiska majoriteten, stödd av vpk, framför. Sedan är jag naturligtvis intresserad av att höra hur Arne Gadd kommenterar den heroiska insats som vice statsministern har gjort men som man inte mäktade göra i utskottet, nämligen att höja bilaccisen. Det är ju den nya koalitionen socialdemokrati-vpk som genomför den, liksom man genomförde chockhöjningen på bensinpriset i höstas. Varför lyckades man inte göra detta i utskottet? Varför måste man göra det utanför utskottet i särskild ordning? Sakinnehållet i den uppgörelsen är verkligen inte heller speciellt lustigt. Den drabbar pendlarna och glesbygdsborna hårt. Det är kanske det som utskottsmajoriteten menar med att man vill främja den geografiska rörligheten — man vill flytta in folk till koncentrationsorterna. Är det den politiken man tillgodoser också när det gäller bilaccisoch bensinskattehöjningar?

Herr talman! Finansutskottets ordförande sade att våra förslag har avvisats i finansutskottet, inte till följd av en saklig genomgång utan därför att man inte har haft tid. Man har inte heller haft tid att upprätta en reviderad försörjningsbalans, så att riksdagen har något underlag att ta ställning till. Däremot har man haft tid till sakdiskussioner med vänsterpartiet kommunisterna, men inte i finansutskottets sessionssal, utan de har ägt rum i något annat slutet rum. Det gick inte att ta miste på vpk:s förnöjsamhet över att socialdemokraterna har valt att föra sakdiskussionerna med dem utanför finansutskottet. Jag tycker nog att mina synpunkter på det sätt på vilket finansutskottet har arbetat helt och hållet står kvar efter det att jag har lyssnat på ordförandens förklaring. Den uppgörelse som nu träffats med vänsterpartiet kommunisterna har alla de klassiska socialistiska ingredienserna; det är ett antal skattehöjningar, utslängda litet på måfå. Sedan skall vi lägga märke till att en effekt av uppgörelsen tycks bli en viss ytterligare saldoförsämring i statsbudgeten. Arne Gadd har inte alls försökt svara på våra frågor om hur man skall klara statsbudgeten framöver. Vi har ett budgetunderskott i år på 70 miljarder kronor, nästa år på 61,5 miljarder kronor, och det s.k. underliggande budgetsaldot är ännu sämre, bl.a. därför att man fr.o.m. i år har rensat budgeten på bostadslånen. Som både Lars Tobisson och Nils Åsling har påpekat, sägs det i socialdemokraternas egen text i finansutskottets betänkande att det behövs budgetförstärkningar i storleksordningen 10-15 miljarder kronor. Om nu socialdemokraterna inte hade tid att reda ut det här i finansutskottet, har ni kanske haft tid att fundera på det nu, så att ni kan ge ett besked i den här debatten. Vad är det för utgiftsnedskärningar och skattehöjningar som ni skall ta till för att klara denna budgetförstärkning på 10-15 miljarder kronor? Det är väl inte så att ni också den 14 september i år kommer att säga: Tyvärr har vi inte haft tid att ge väljarna besked.

Herr talman! Grundorsaken till varför vi kritiserar den socialdemokratiska regeringens fördelningspolitik är att den alltför mycket påminner om borgerlig politik, alltför mycket påminner om den politik som de borgerliga regeringarna drev under sex år. Det var under den tiden som vi fick det stora underskottet i den svenska statsbudgeten och den stora skuldsättning från Sveriges sida som alla i Sverige måste betala ränta på. När de borgerliga kritiserar den socialdemokratiska regeringen för fördel ningspolitiken får man därför ta deras kritik med många nypor salt. Om de själva kommer till makten, kommer de att driva en fördelningspolitik som är ännu sämre än den socialdemokratiska, därför att den är ännu mer hårt borgerlig. Jag vill erinra om att löftet om en reallöneförbättring under det här året har knutits till skatterabatten på 600 kr. Den starka räntehöjning som regeringen och riksbanken var överens om och som vi hårt kritiserat äter upp större delen av denna skatterabatt. Vi har därför föreslagit att man skulle ge löntagarna, pensionärerna och småföretagarna en ytterligare skatterabatt på 600 kr. för att genomföra löftet om reallöneförbättringar. De borgerliga har däremot — vilket bör anmärkas — velat gå den rakt motsatta vägen. De har även efter räntehöjningen velat ta bort den första skatterabatten och därigenom ytterligare försämra reallöneläget för löntagarna och läget för alla grupper med låga och medelstora inkomster i Sverige. Arne Gadd säger att vi redan fått förbättringar av det ekonomiska läget efter räntehöjningen — det strömmar in valuta till Sverige. Men är inte det ett alltför kortsiktigt resonemang? Vad finns det för garantier för att utvecklingen kommer att fortsätta? Finns det ingen uppfattning hos socialdemokratin om att det var bestämda, spekulativa krafter i det svenska samhället som drev fram denna starka valutautströmning? De krafterna har ni ju inte kommit till rätta med. Och ni har avslagit alla förslag från vpk om att skärpa valutaregleringen och att tillämpa den hårdare. Det är en viktig fråga som vi måste diskutera vidare.

Herr talman! Arne Gadd försöker göra ett nummer av att han haft så dåligt med tid i finansutskottet. Jag vill då bara konstatera att det inte fanns något som helst hinder för regeringssidan att arbeta under motionstiden med att utforma en försörjningsbalans. Det var just för den typen av analyser vi behövde tid för att kunna utarbeta våra motioner. Det var intressant att avlyssna nyanserna i Arne Gadds första anförande. Där uttrycktes sympati för vänsterpartiet kommunisternas ambitioner att driva en mer expansionistisk politik. Och enligt Arne Gadd syftar regeringens politik till att skapa ett läge där vpk:s recept passar. Vpk är bara litet före sin tid, som det hette. Jag ser här hur ett intimare samarbete växer fram. Det är nog inte sista gången som Arne Gadd och kommunistrepresentanten i utskottet enas om ett yrkande. Finansutskottets ordförande trivs tydligen i kommunistburen. Det yrkande som nu har lagts fram förändrar krispaketet. Den lilla del av Feldts krispaket som gällde finanspolitiska åtgärder innehöll i preciserad form bara skattehöjningar. Regeringen har försökt motivera dessa med att de skulle begränsa privat konsumtion på kredit. Redan tidigare gick det argumentet på kryckor. De som kan eller vågar belåna sin villa för att konsumera mera är lätt räknade. Att stämpelskatten i deras fall skulle verka avskräckande är osannolikt. Det rör sig om en rent fiskal åtgärd, som motverkar den naturliga omsättningen på marknaden. Men nu ställer alltså socialdemokraterna dessutom upp på ett vpk-förslag, vars samband med den privata konsumtionen är totalt obefintligt. Kan Arne Gadd eller för den delen Kjell-Olof Feldt, som jag antar inte har varit helt oinformerad, förklara hur en fördubblad stämpelskatt på aktier skall kunna avhålla från konsumtion på kredit? Är inte förklaringen återigen att ni av ideologiska skäl drar er för att minska statsutgifter och, likaledes av ideologiska skäl, passar på att höja skatter när tillfälle bjuds? Arne Gadd undvek att över huvud taget beröra vad jag har sagt och tagit upp i min replik. Han vill inte precisera vilka åtgärder regeringssidan planerar för att åstadkomma flera miljarder extra budgetförstärkning under nästa mandatperiod. Men chansen kvarstår: Är det skattehöjningar som ni siktar till, och i så fall vilka? Eller vilka utgiftsprogram är det ni tänker skära ned till en storlek av bortåt 15 miljarder?

Herr talman! Arne Gadd undviker sakdebatt. Jag beklagar det. Men det tyder väl på att han anser att det är svårt att försvara regeringens ekonomiska politik. Man klarar det inte. Vi märkte det i utskottet, och det är klart att vi också märker den vånda som de socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet haft när de har författat sitt majoritetsyttrande. Vi har från centerns sida skisserat ett budgetalternativ, vars syfte är att begränsa budgetunderskottet för att kunna minska inflationstrycket och dra ned räntekostnaderna. Det är den bästa väg man kan välja för att också slå vakt om sysselsättningen, vilket vi anser vara politikens främsta uppgift. Det kan inte vara rimligt att, som man gör genom den socialdemokratiska politiken, gröpa ur löntagarnas lönehöjningar genom att låta inflationen påverka dem och genom att inte ha ett indexskydd i skatteskalorna. Det gör att löntagarna får en automatisk, smygande skattehöjning som medför att de inte vet hur mycket de egentligen får behålla av de löneökningar som de kämpar sig till. Eftersom Arne Gadd inte vill föra en sakdebatt får vi väl göra det i ett senare sammanhang. Jag har dock noterat hur C.-H. Hermansson med stor tillfredsställelse diskonterar den vinst som vpk har gjort genom uppgörelsen med socialdemokratin. Denna riksmötets sista dag har det verkligen visat sig att det finns en koalition mellan socialdemokratin och vpk som egentligen bestämmer över regeringens politik. Finansministern fick inte mer än halva bilaccishöjningen, vilket även det är en ganska avsevärd höjning. I det här fallet har precis samma modell använts som när man i höstas chockhöjde bensinpriserna. Det är ju inte med sådana heroiska insatser som svensk ekonomi skall räddas. Åtgärderna drabbar pendlare och glesbygdsbor på ett sätt som det är svårt för regeringen att förklara och svårt att i det här läget försvara. Men C.-H. Hermansson myser. Jag noterar det. Jag har i den här debattrundan inte haft anledning att polemisera mot C.-H. Hermansson. Jag vill säga att jag inte över huvud taget delar C.-H. Hermanssons samhällssyn, men jag skulle ändå gärna vilja tacka honom för kollegial samvaro i kammare och i finansutskott under de gångna åren. Jag tackar C.-H. Hermansson för den mänskliga värme och det intellektuella engagemang som han har visat i många debatter, inte minst i finansutskottet.

Herr talman! Finansutskottets ordförande upprepar att man med den tid som stått till förfogande inte har klarat att upprätta en försörjningsbalans. Jag tycker det är allvarligt. Det är ett underbetyg åt det sätt på vilket finansutskottets majoritet har arbetat. I det sammanhanget säger Arne Gadd också att det som anförts i finansutskottets skrivning får ses som en ”verbal försörjningsbalans”. Därmed avses några löst spridda kommentarer som finns i utskottets betänkande. En försörjningsbalans skulle emellertid säga oss någonting om hur den privata konsumtionen kommer att utvecklas, om vilken inflation det faktiskt blir 1985 och om vilket utfallet blir av handelsoch bytesbalansen. På dessa punkter har majoriteten inte klarat att ge besked, och detta motiveras med att man inte har haft tid. Men den avgörande frågan, som både Lars Tobisson och Nils Åsling har ställt, är naturligtvis: Vad tänker socialdemokraterna göra framöver för att hantera det stora budgetunderskottet? Från folkpartiets sida har vi gett ett klart besked om att ett antal besparingar kommer att bli nödvändiga om man skall kunna sänka budgetunderskottet. En och annan av de besparingarna är säkert inte så populär, men vår grundsyn är att vi vill ge ett fullständigt och ärligt besked före valet och inte spara eventuella obehagligheter till efter valet. Frågan kvarstår alltså: Vad vill socialdemokraterna göra för att minska budgetunderskottet? För ni skall väl minska budgetunderskottet, det står i alla fall i finansutskottets betänkande? Det är svårt att dra någon annan slutsats än att det skall bli den metod som man har utnyttjat under de gångna tre åren, dvs. genom ytterligare skattehöjningar. Nu lär det väl inte räcka med stämpelskatt och bilaccis som man nu höjer genom uppgörelsen med vpk, utan det får väl bli litet rejälare tag. Om vi nu ser till vad som har hänt under den här perioden och utgår från vad finansminister Feldt skrev i Svenska Dagbladet för ett par dagar sedan, nämligen att man skall fortsätta på den valda kursen, är det väl sådana skattehöjningar som ni förhandlat fram med vpk under de gångna åren som också väntar i fortsättningen, dvs. höjd bensinskatt och höjd moms. Jag tycker, herr talman, att om inte socialdemokraterna kan ge ett tydligt besked om hur man skall klara budgetunderskottsproblematiken framöver, måste den slutsats som svenska folket skall dra, bli att det är rejäla skattehöjningar som väntar, om socialdemokraterna och kommunisterna får behålla majoriteten i riksdagen efter valet.

Herr talman! Jag tackar Nils Åsling för hans varmhjärtade ord och vill med anledning av hans argumentation med talmannens tillstånd säga att skattehöjningar ju aldrig är populära. Skattehöjningar som genomfördes under de borgerliga regeringarna var inte heller populära. Det är inte heller särskilt populärt när de borgerliga partierna vill dra in 600 kr. från alla löntagare, vilket ni ju föreslår i betänkandet och kommer att rösta för i dag. Jag vill göra centerpartiet och andra som vill vara miljövänner uppmärksamma på att vi genom uppgörelsen med regeringen har lyckats få en bestämd och tidigare tidsgräns för kopplingen mellan bilaccis och införande av miljövänligare bilar. Det tycker vi är ett framsteg som borde uppskattas av alla dem som vill värna om miljön i Sverige. Det är naturligtvis inte riktigt, som har sagts här i debatten, att en fortsatt majoritet av socialdemokrater och vpk-are betyder höjda skatter och höjd moms. Alla som yttrat sig i debatten och följt med vad som händer i politiken vet ju att vpk:s främsta krav är att man helt skall ta bort momsen på mat. Vill de borgerliga partierna rösta för det förslaget i dag, eftersom det ju kommer upp senare, genomför vi det omedelbart. Ni har alltså chansen i dag att sänka skatten kraftigt för alla svenska familjer, för barnfamiljer och andra, genom att rösta med vpk-förslaget om att man tar bort momsen på mat. Vi får se hur ni handlar då — om ni är anhängare av skattesänkningar eller inte. Det är ju praktiken som avgör, inte vad man säger i talarstolen. Till Arne Gadd vill jag säga att den räntehöjning som han är så belåten över också skall betalas. Den tillfaller ägare av lånbart penningkapital, men den skall ju betalas av folket, av dem som utför det produktiva arbetet. Dessa pengar kommer ju inte från himlen. Räntehöjningen minskar också, såvitt jag förstår, investeringslusten i svenska företag. Vad skall ni muta kapitalet med nästa gång det blir en stor valutautströmning? Skall räntan höjas med ytterligare 2 90? Redan frågan visar att här finns ett problem som man inte löser enbart med räntehöjningar utan måste attackera på annat sätt. Sedan till frågan om expansionistisk politik. Jag vill slutligen bara anföra följande. Arne Gadd säger att den svenska ekonomin expanderar alltför mycket. Ja, vissa delar av den svenska ekonomin gör det. Det gäller aktiekurser, ökningar av priserna på mark och fastigheter, de stora förmögenheterna. Där finns en alltför stor expansion. Det är där man måste attackera.